Fru talman! har frågat mig om jag avser att informera mig om situationen när det gäller trafiksituationen på Ekerö med anledning av Förbifart Stockholm. Det pågår för närvarande en ombyggnad av Ekerövägen som kommer att ge mindre köer och ökad framkomlighet, särskilt för kollektivtrafiken. Jag utgår ifrån att Trafikverket utifrån sitt uppdrag arbetar för att minimera de störningar som uppkommer under byggtiden. Slutligen återigen, det ankommer inte på regeringen eller ett enskilt statsråd att detaljstyra myndighetens arbete i enskilda projekt.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det här är ett jätteprojekt som kommer att pågå över flera år. Nu ser det ut som att det blir förskjutet kanske upp till fyra år innan trafikstart. Men det kommer att innebära en betydande förbättring för trafiken i Stockholmsområdet och för den trafik som ska passera. Det är alldeles givet att vid en byggprocess påverkas framkomligheten under själva arbetet. Det är oundvikligt att det är på det viset. Men här har man lyckats att stöka till det så till den milda grad att det är stopp i båda riktningarna. Då blir man lite fundersam över hur Trafikverket har agerat och planerat för att få ett trafikflöde som fungerar. Jag satt tidigare i dag och diskuterade det. De stackarna som ska köra buss i området har en tidtabell att följa. Det är en mardrömssituation att sitta timtal i köer. Man har lyckats att stoppa trafikflödet så till den milda grad på Ekerö att det inte går att ta sig vare sig framåt eller bakåt. Då kommer nästa fråga. Vad händer när räddningstjänst och ambulans måste ta sig fram? Människor kan vara i behov av snabb hjälp. Det kan gälla både om det har uppstått en brand i en fastighet eller om man kanske har fått ett hjärtstopp eller någonting sådant. Då kommer inte räddningstjänst och ambulans fram. Det ligger ett ansvar på Trafikverket att se till att även under en byggprocess när man ska bygga om och bygga till ändå se till att trafiken kan flyta. Här kan inte statsrådet säga: Nej, jag kan inte detaljstyra. Det fick jag till svar på frågan jag ställde. Det fick jag också som svar på interpellationen. I svaret säger Tomas Eneroth: "Jag utgår ifrån att Trafikverket utifrån sitt uppdrag arbetar för att minimera de störningar" som drabbar Ekerö på grund av Förbifart Stockholm. Då är frågan: Vet statsrådet hur det ligger till och hur myndigheten sköter det? Man utsätter trots allt människor för direkt fara om räddningstjänst eller ambulans inte kommer fram. Sedan måste samhället därute också fungera för de människor som pendlar ut och in till Stockholm till sina arbeten. Det är orimligt att man har timslånga köer på morgon och eftermiddag om det bara är en fil öppen. Det duger inte. Här måste statsrådet sätta sig in i frågan: Hur sköter myndigheten sitt uppdrag? Utsätter man människor för fara? I så fall måste statsrådet vidta åtgärder. Det handlar inte om att gå in och rycka en enskild tjänsteman i örat. Det kan man inte göra. Men man kan tydligt tala om vilka önskemål som regeringen har och vilka krav man ställer på myndigheten. Den möjligheten har statsrådet.
Fru talman och Thomas Morell! När det gäller det senare gör regeringen det. Det gör regeringen i regleringsbrev, i uppdrag och med alla de verktyg som riksdagen har gett regeringen för att styra verk och myndigheter. Det är så det fungerar. Sedan har man som statsråd möjlighet att besöka olika infrastrukturobjekt, och det gör jag regelbundet. Jag var nyligen ute på vägbygget vid E4:an och ska snart till Varbergstunneln. Det är naturligtvis imponerande att se alla de infrastruktursatsningar som just nu pågår. Vi satsar närmare 900 miljarder de kommande tolv åren, mer än någonsin, på infrastruktur - på mer väg, på mer järnväg och på ombyggnader. Men jag måste också som statsråd hålla lite armlängds avstånd. Projekt kan ibland överklagas, och då överklagas de till regeringen och till ansvarigt statsråd. Det råkar vara jag, och då är det inte lämpligt att jag i sammanhanget har varit på plats och uttryckt lite olika uppfattningar, önskemål och tankar om just detta objekt. Så fungerar ordningen. Trafikverket har dock uppdraget att säkerställa framkomlighet för räddningstjänst och ambulans och att framkomligheten ska vara god. Man ska samverka med kommuner, näringsliv och regioner. Det uppdraget har regeringen varit väldigt tydlig med. Jag tycker att det i många delar fungerar väl, men det finns säkert tillfällen då det inte fungerar väl. Jag har i något fall sagt vid ett vägbygge: Tycker ni att det är lite för många vägbyggen i sommar, så skyll på mig! Jag menar då i bemärkelsen att vi satsar mer än någonsin på att bygga upp, bygga om, restaurera och renovera det svenska vägnätet. Alternativet är att inte göra det. Nu gör vi en jättesatsning på infrastruktur som har varit efterlängtad länge i Stockholmsregionen. Det kommer säkert att vara så i den precis som i alla infrastruktursatsningar: De leder ibland till olägenheter. Många av oss - vi som åker mycket tåg - minns att vi under de tre senaste somrarna har fått hoppa av tåget lite tidigare när man närmar sig Stockholm. När den så kallade Getingmidjan renoverades fick Trafikverket gå ut med information och säga: Nu kommer ni inte att kunna åka hela vägen in till Stockholms central! När man steg av tåget fanns det guider som visade vilka andra transportmedel man skulle välja för att komma fram. Detta sätt att arbeta - att man gör en hel avstängning för att snabbare kunna göra de stora insatserna - visade sig vara väldigt framgångsrikt och även uppskattat. Jag tycker att det måste vara modellen för Trafikverket vid varje vägbygge att man hittar ett system där man hellre stänger av och sedan tydligt vägleder trafikanterna och talar om var de ska vara. Det handlar naturligtvis även om var räddningsfordon och andra ska vara; det ligger liksom i själva grundkonceptet vid samtliga ombyggnader att man måste säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Återigen: Det ankommer på Trafikverket att tillsammans med berörd kommun, företag och andra organisationer i närheten ha en bra dialog och hitta smarta lösningar. Det ankommer inte på regeringen att inspektera vägbyggen, rätta till, flytta bommar eller tala om att här får ni inte köra. Då får vi en annan typ av styrning i Sverige, och den är inte välkommen. Däremot är det möjligt för en riksdagsledamot att besöka vägbyggen, kontakta Trafikverket och komma med synpunkter - precis som för alla andra medborgare. Det är så styrningen fungerar i Sverige. Det är också därför vi skjuter till resurser men även har en tydlighet i uppdragen till Trafikverket så att vi kan få Förbifart Stockholm på plats. Det kommer nog att glädja både Ekeröborna och väldigt många andra.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Olägenheter i samband med vägbyggen, järnvägsbyggen eller vad det nu kan vara är det nog ingen som ifrågasätter. Det blir liksom en naturlig konsekvens av att man bygger om och bygger till. Problemet uppstår när det blir stopp - när man inte tar sig fram. Just den markburna trafiken har problem med att få fram räddningsfordon i händelse av att något allvarligt inträffar. Det exempel som statsrådet tog upp med att tågen stannade på Stockholms södra och att man sedan fick ta pendel in till Stockholms central var ändå en lösning som fungerade för alla trafikanter. Jag åkte själv där flera gånger. Visst fick jag gå över till en annan plattform och ta ett annat tåg, men jag kom fram. Men när det är stopp i trafiken på grund av att man inte har planerat tillräckligt väl blir situationen helt annorlunda. Statsrådet kan då inte säga att det här inte är hans roll utan att en riksdagsledamot får åka ut och titta på det. Jag läser ur en uppsats från juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Där har man granskat regeringen i samband med Transportstyrelsens kris - det som hände när man släppte ut uppgifter. Vilket ansvar har statsråd för myndigheters verksamhet? Vem har ansvaret för brister i den statliga förvaltningsorganisationen? Hur långt sträcker sig ansvaret, och när kan statsrådet ha ansett sig ha gjort tillräckligt? Uppsatsen är ganska intressant, och statsrådet kan få den av mig efter debatten. Det står så här: Riksdagen förvaltar folkets vilja genom att vara dess främsta företrädare. Den stiftar lagar, beslutar om bestämmelser och skatter och har makten över statens finanser. I allmänna val kan ansvar utkrävas. De förtroendevaldas mandat kan då förnyas eller upphöra. Man kan naturligtvis ställa sig frågan: Vad i jösse namn har det med Förbifart Stockholm att göra? Jo, i slutändan är det folket som bor i det här området som drabbas. Och man kan drabbas på ett mycket dramatiskt sätt om ett räddningsfordon inte kommer fram. Här har en myndighet inte gjort tillräckligt för att säkerställa den funktionen - att få fram räddningsfordon eller andra viktiga transporter. Då har riksdagen att granska regering och statsråd, och det är en av anledningarna till att vi står här i dag. Man är tydlig i rapporten från Uppsala universitet med att statsrådet har en skyldighet att informera sig. Statsrådet har också en skyldighet att vidta åtgärder om det visar sig att myndigheten inte har gjort tillräckligt eller kanske rent av missköter sitt uppdrag. Man är kristallklar med detta i de slutsatser som finns i slutet på uppsatsen: När en myndighet uppvisar brister uppstår en skyldighet för regeringen, och särskilt statsrådet, att leda den statliga förvaltningens utveckling. Det går inte att misstolka slutsatsen i rapporten. Om Trafikverket nu har planerat så dåligt att man försätter människors liv och hälsa i fara är det statsrådets skyldighet att vidta åtgärder. Jag överlämnar gärna rapporten så att statsrådet kan få läsa. Men det svar jag har fått här duger inte. Statsrådet har ett ansvar.
Fru talman! Jag tycker att man ska använda tung konstitutionell argumentation vid rätt tillfällen - när det sker grova övertramp av myndigheter, när de inte fullföljer sina uppgifter, när information undanhålls eller liknande. Vi har sett det genom Sveriges politiska historia ibland. Fru talman! Jag säger detta för den som ändå hörde Thomas Morells argumentation, som var väldigt kraftfull ur konstitutionell synpunkt, där ledamoten har synpunkter på att det blir en viss försvåring vid ett omkörningsfält vid en ombyggnad av en väg vid Ekerö. Enligt de rapporter jag får är det kanske 10-18 minuters längre restid. Skälet till att det är lite knepigt just på ett ställe är att Trafikverket, staten, inte äger marken. Det är privat mark, som man tyvärr inte får använda. Det kläms mellan detta och världsarvet Drottningholm, som man inte heller har rätt förutsättningar att använda. Men man gör sitt bästa. En svensk myndighet gör sitt bästa för att ihop med omkringliggande aktörer hitta det som har varit efterlängtat av Ekeröborna under väldigt lång tid - att äntligen få en bättre vägförbindelse. Äntligen ska de kunna få en fungerande infrastruktur. Ekerö kommun har vuxit dramatiskt sedan 70-talet, inte minst under de senaste åren. Det sker en kraftig befolkningsexpansion. Det är ett av skälen till att vi nu vill tillföra mer resurser och bygga mer vägar. Och ja, Trafikverket har uppdraget att säkerställa att ambulansfordon, räddningsfordon och andra ska komma på plats. De har också uppdraget - och där är regeringen tydlig i sina direktiv - att se till att samverka med kommuner och med aktörer som blir berörda. Det kan vara allt ifrån enskilda företag som behöver komma fram med sina transporter till kollektivtrafiken. Jag är övertygad om att man arbetar och gör sitt allra bästa, men det finns säkert både intressekonflikter och utmaningar. Då får de lösa det genom att hitta bästa möjliga samplanering. Ibland hittar man inte den samsynen. Ibland överklagas det, och man lämnar in och gör en rättslig prövning. Då kommer ärendet i några fall faktiskt upp ända till regeringen, och då är det jag som avgör. Det är ett av skälen till att riksdagen har bestämt en ordning där vi som statsråd inte ska åka ut och bedöma om våra myndigheter gör exakt rätt i det enskilda objektet eller de enskilda ställningstagandena. Jag är tydlig - och regeringen är tydlig - med vilket uppdrag Trafikverket har när det gäller framkomligheten, inte minst när det gäller räddningstjänsten och ambulansfordon. Jag tror att det är viktigt att man inte skapar en bild av att det nu är totalt stopp eller att det inte finns förutsättningar. Det skulle öka oron väsentligt för väldigt många boende i Ekerö. Det är klart att det är viktigt att de här uppgifterna - om nu Thomas Morell har konkreta uppgifter på att ambulanser har stoppats eller liknande - kommer myndigheten till känna. Jag har inte fått någon sådan information, men det är klart att Trafikverket i ett sådant läge har tydliga instruktioner från regeringen att agera för att säkra framkomligheten. Det är så vi gör nu i ett läge när vi bygger mer infrastruktur än någonsin. Vi satsar närmare 900 miljarder de kommande tolv åren, och det kommer onekligen i många sammanhang att finnas en del målkonflikter. Någon kanske inte vill att en järnväg ska byggas därför att den vill att en särskild del av marken ska sparas. Någon annan kanske inte vill att vägen ska dras på just det stället. Det hör till vårt ansvar som politiker att ändå peka ut riktningen och tala om att det behöver byggas en ny förbindelse för att förbättra trafiksituationen, i det här fallet i Stockholmsområdet, men det ankommer inte på oss att tala om i detalj hur allt ska göras under själva byggperioden. Det ansvaret har entreprenörer, byggherrar och Trafikverket ihop med kommuner och regioner, och jag förutsätter att de också tar det ansvaret.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det är ingen som ifrågasätter att det blir problem när man gör en så stor satsning som man nu gör på Förbifart Stockholm. Den är efterlängtad och absolut nödvändig. Det kommer att vara besvärligt under byggtiden, men det betyder inte att det ska vara köer där det är blockerat. Inför den här debatten fick jag information från människor som satt i kön i morse om att kön var 1 timme och 20 minuter lång. Då är det omöjligt att göra en sidoförflyttning i händelse av att ett räddningsfordon påkallar fri väg. Det är allvarligt. Den dag det inträffar någonting och räddningsfordon inte tar sig fram är ju planeringen undermålig. Man måste säkerställa att dessa funktioner fungerar. Jag inser att detta med världsarvet kan vara besvärligt att ta sig förbi, men man får leta efter andra lösningar för att få trafiken att flyta. Det är inte acceptabelt att den står still och blockerar. Tiden för de människor som sitter i kön är värdefull, precis som för alla oss andra. Det är också viktigt att kollektivtrafik fungerar så att de som bor, lever och verkar i området kan åka med bussen och med hygglig träffsäkerhet komma fram till den plats de planerat att komma till vid den tänkta tidpunkten. Men det absolut viktigaste måste ändå vara att samhällets viktigaste funktioner kommer på plats i händelse av att någonting allvarligt inträffar. Då får det icke vara blockerat. Här måste statsrådet säkerställa att myndigheten gör allt de kan för att minimera risken.
Fru talman! Som sagt: Från regeringens sida gör vi precis det vi ska göra. Vi ställer krav på myndigheten - de ska säkra framkomligheten och lyssna in aktörerna när vägbyggnationer eller andra infrastruktursatsningar genomförs. Det ligger i Trafikverkets uppdrag att göra detta. Jag har själv besökt räddningstjänster vid flera tillfällen - jag har det intresset - och är imponerad av alla som jobbar inom räddningstjänsten och ambulansverksamheten. Jag vet att man, precis som taxinäringen, har väldigt god koll på var vägbyggen finns, var man kan ta sig fram och vilken som är den snabbaste vägen. Jag förutsätter, hoppas och tror att det är så att man i det här fallet har en väl fungerande dialog med Trafikverket och kan hantera detta. Det är köer nu, men det är ju därför vi bygger. Det är, återigen, under socialdemokratisk ledning som vi ser till att det byggs. På den tid som Thomas Morells före detta parti Moderaterna styrde landet satsade man inte tillräckligt på infrastruktur. Då valde man att investera i annat, eller framför allt att sänka skatter. Vi ser till att bygga mer infrastruktur, så att man kan komma ifrån köerna på Ekerö och - i detta fall - får en förbifart. Det kan också handla om att få nya järnvägar eller annat som gör Sverige starkare och rikare och som ger Sverige bättre möjligheter att klara klimatkravet med smarta transporter. Det är så landet ska styras.